Herr talman! I sådana här sammanhang, när det gäller vård av människor, är det tyvärr ofta svårt att ta verkligt radikala grepp för att komma till rätta med problem. Icke desto mindre måste man arbeta intensivt för att komma till rätta med olika problem. Den nya ordning som skall gälla efter det att det förslag som nu ligger på riksdagens bord har behandlats — i varje fall kommer väl den del som gäller kommunernas ansvar att antas — kommer förhoppningsvis att innebära en bättre kontinuitet i vården av fosterbarn. Jag delar helt uppfattningen att det är oerhört betydelsefullt att fosterföräldrar får det stöd och den hjälp som är nödvändig både för deras personliga del och för att de skall orka vara goda föräldrar. Som jag sade tidigare är systemet att bilda bolag i det här sammanhanget på tillbakagång. Såvitt vi vet existerar f. n. bara fyra sf ses som en provisorisk lösning. som man har använt sig av. Även om det här systemet har haft en mycket begränsad omfattning är det enligt min mening önskvärt att bolagsformen för vårdinstitutioner upphör och att vi får andra lösningar, som bättre fyller de krav som man har rätt att ställa. Det är helt riktigt att det är brist på fosterhem. Jag tror att lösningen på det problemet ligger just i att fosterföräldrarna ges ökat stöd och utbildning. Det finns många som skulle vilja åtaga sig den här uppgiften, men vet man inte att man får stöd och hjälp och en nära kontakt med de ansvariga för barnavården i kommunen vågar man inte göra det. Di för är det betydelsefullt att åstadkomma större närhet mellan kommunens ansvariga och fosterföräldrarna.

Herr talman! Det är uppenbart att det är något fel när fosterföräldrarna t.ex. själva skall reda ut sin arbetssituation genom att organisera avbytarsystem, utbildning, rådgivning etc. och vi inte från samhällets sida har riktig insyn i verksamheten. Vi måste kunna påverka hela situationen för fosterbarnen på ett annorlunda sätt. Jag hoppas att de här frågorna kommer att lösas ordentligt genom den nya socialtjänsten. Jag hoppas att också fosterbarnen kommer att få känna öppenhet från samhällets sida, att de får känna att man bryr sig om just dem. Många fosterbarn som utsätts för samhällets stöd och hjälp känner nog inte alltid den värme som egentligen borde strömma emot dem. De svårast skadade barnen, de som har placerats för att få en ordentlig hjälp, har vi inte kunnat klara. Kan vi klara de litet mindre skadade barnen, som för längre eller kortare tid placeras i fosterhem därför att familjen behöver hjälp? Jagtror att vi med allvar måste se över de här frågorna vid behandlingen av propositionen om den nya socialtjänsten. Vi får aldrig tillåtas att inte ta ansvar för våra barn. Vi kanske skulle ha ökat insatserna litet mer under förra året — det internationella barnåret — för att visa att vi brydde oss om dem ordentligt. Nu får socialarbetarna det nya studiematerialet från socialstyrelsen. Vi hoppas att det kommer att leda till att bättre kontakter inleds mellan samhällets sociala myndigheter, fosterföräldrarna och barnen. Vi hoppas att den här halvårsprövningen när det gäller vården skall leda till att man åtminstone får de besök som behövs för att göra den prövningen och att man får sådana kontakter att man ser vad som inträffar med barnen. Vi får hoppas att det blir fler besök och att det blir tillfälle för barnen och fosterföräldrarna att söka upp samhällets myndigheter. Vi har ju inte direkt avvisat dem, men vi har heller inte hälsat dem välkomna. Vi måste se till att fosterbarn och fosterföräldrar får ett mycket bättre stöd än de hittills fått. Jag tror liksom socialministern att det då blir lättare att få fosterhem. Sådana har vi en enorm brist på ute i kommunerna.
Herr talmanl! Det är alldeles klart att det är kommunens stöd och tillsyn som är den viktigaste förutsättningen för att man skall uppnå goda vårdresultat. Jag tror också att det är på den punkten man måste söka orsaken till att så många fosterbarn måste byta fosterhem ett stort antal gånger och därmed kommer in i en mycket olycklig kedja. Men det är naturligtvis också viktigt att det material som nu kommer fram genom socialstyrelsens försorg blir så utformat, att det underlättar kommunernas arbete med att utbilda sin personal på detta känsliga område, och att vi har en helhetsbild av vad det egentligen är som vi vill åstadkomma med fosterhem. Det är en rehabilitering av barnen så att de får den trygghet och den ro under känsliga år som de har rätt att få. Det hjälper som sagt inte att bara stödja barnet och se till att det får materiell omvårdnad, utan man måste också stödja föräldrarna så att de blir den resurs som de har en önskan att få vara men som de inte alla gånger orkar leva upp till. Vi är alltså eniga om att vi skall arbeta vidare med dessa frågor för barnens bästa.
Nr 69 Herr talman! Det jag egentligen vill med min fråga är att understryka att vi Onsdagen den bör återgå till den situation då vi hade ett absolut ansvar för våra fosterbarn. 23 januari 1980 Nu har vi under lång tid lämnat dem åt sitt öde. Vi måste ta handomdem LL igen.
Är statsrådet beredd medverka till att tiden för avlämnande av allmän självdeklaration förlängs till den 18 februari med hänsyn till att den 15 februari i år infaller på en fredag?
Om sista tidpunkt för avlämnande
Herr talman! Anna Eliasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tiden för avlämnande av allmän självdeklaration förlängs till den 18 februari med hä Deklarationstidpunkten den 15 februari gäller sedan lång tid tillbaka och är väl inarbetad i allmänhetens medvetande. Den omständigheten att den 15 februari vissa år infaller på en fredag är enligt min mening inte något tillräckligt skäl för att flytta fram deklarationstidpunkten dessa år. I fråga om årets deklarationer gäller dessutom att den 15 februari är angiven som sista deklarationstidpunkt i allt det informationsmaterial som redan har sänts ut.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Det som budgetministern sade innebar i sak ingenting nytt. Men i dag har det ju via massmedia framkommit att riksskatteverket kommer att utfärda anvisningar med innebörd att förseningsavgifter inte kommer att påföras några deklarationer som är skattemyndigheterna till handa senast morgonen den 18 februari. Jag utgår från att budgetministern har nåtts av de här uppgifterna. Jag vill därför be budgetministern att kommentera dem. eftersom det har ster betydelse för alla deklaranter. I praktiken kommer sådana här anvisningar nämligen att få samma resultat som en förlängning av deklarationstiden. De uppgifter som har framkommit från riksskatteverket via massmedia till alla de människor som har börjat eller mycket snart kommer att börja sitt deklarationsarbete är välkomna. I stället för att skattemyndigheterna skall ha alla självdeklarationer liggande hos sig under ett helt veckoslut innan granskningsarbetet kan inledas, skulle därmed den breda allmänheten få möjlighet att utnyttja tiden för att slutföra och kontrollera sina mödosamt hopplitade deklarationer. Det är utan tvivel en ordning som rimmar bättre med sunt förnuft och strävandena att förbättra kontakterna mellan myndigheterna och allmänheten att man kan förfara på det här sättet, i stället för att det skall vara ett 95 absolut krav att alla deklarationer skall vara myndigheterna till handa före lördagsdygnets inbrott. Det kommer att innebära att enskilda människor slipper oroa sig för hur just deras egen lokala skattemyndighet kommer att agera, dvs. om den kommer att straffa under helgen inkomna deklarationer med förseningsavgifter eller inte. Alldeles oavsett hur man tekniskt går till väga när sådana situationer uppstår är det angeläget att det kan råda fullständig klarhet, så att deklaranter behandlas lika oavsett var i landet de bor. Här bör samma regler gälla överallt. Herr talman! Det är inte första gången jag tar upp den här frågan i riksdagen. År 1974 ställde jag en fråga med samma innebörd till finansminister Gunnar Sträng. Även då utfärdades — om än inte förrän sent omsider — anvisningar av begärt slag från riksskatteverket. Det är min förhoppning att diskussionen i år skall bidra till att vi får klarare besked och en bättre ordning i framtiden, så att det inte råder någon osäkerhet om hur reglerna för avlämnande av självdeklaration och förseningsavgifter skall tillämpas.
Herr talman! Det är riktigt att vad jag säger i sak inte är någonting nytt. Det framgår också av svaret att det sedan lång tid gällt att den sista tidpunkten för avlämnandet är den 15 februari. Så har det varit, så är det och så bör det vara också i framtiden. Det är ju riksdagen som fastställer tidpunkten, och det är sålunda enbart riksdagen som kan ändra den. Jag anser, liksom min företrädare gjorde år 1974, att det inte finns tillräckliga skäl för att vända sig till riksdagen med begäran om en ny tidpunkt. Nu är det i sak inte heller någonting nytt i vad riksskatteverket säger. Den senaste tidpunkten för avlämnande av vdeklarationer är alltså den 15 februari. Enligt de gällande reglerna om förseningsavgift skall sådan avgift dock inte påföras deklaranterna om det bara handlar om en eller annan dags försening med avlämnandet. Så är alltid fallet, oavsett på vilken veckodag den 15 februari infaller. Det är riksskatteverket som beslutar om hur dessa bestämmelser skall tillämpas, men något sådant beslut har ännu inte fattats för 1980 — det kommer i dagarna — men jag kan nämna att beslutet förra året innebar att förseningsavgift inte skulle påföras deklarant förrän från den 19 februari. Jag hoppas att deklarationerna ändå kommer att inlämnas till den 15 februari. Det är värdefullt för den fortsatta hanteringen att så sker. Med den 15 februari som sista dag är det ändå två helger i februari då man kan deklarera, om man skulle vilja utnyttja helgerna just till att författa sin deklaration. Och varför då inte utnyttja den tredje helgen. den 16-17 februari, till andra aktiviteter, sedan man med gott samvete har fullgjort sin deklarationsskyldighet?
Herr talman! Avsikten är självfallet inte att deklarationsarbetet skall försenas utan att man skall hinna slutföra det i god tid. Men i år finns ytterligare en omständighet som gör att det finns skäl för att allmänheten bör få all möjlig tid till sitt förfogande, nämligen att tryckningen och utsändningen av deklarationsblanketterna allvarligt har försenats. Jag vill tacka budgetministern för klargörandena i inlägget här. Jag hoppas att vi för kommande år, när sådana situationer uppstår, skall få en bättre ordning som gör att anvisningar beträffande förseningsavgifter och liknande saker kommer ut till allmänheten i god tid, så att både människorna och de lokala skattemyndigheterna vet vad de har att rätta sig efter. Oavsett hur man tekniskt löser problemet — genom förändring av taxeringsförordningen eller via anvisningar från riksskatteverket — får det inte vara så att människor kan bedömas olika beroende på vilken den lokala skattemyndigheten är eller var någonstans i landet de bor. På den punkten hoppas jag att budgetministern Har samma uppfattning som jag.
Herr talman! Bara ett par tillägg. Den 15 februari är alltså den tidpunkt som vi bör rätta oss efter. Sedan finns det ju på detta område just för att underlätta för människor, ifall speciella problem skulle uppstå, regler om att förseningsavgift inte skall utgå vid en eller annan dags försening. Dessa regler är generella för hela landet, och de skall alltså inte tillämpas olika i olika taxeringsdistrikt. Till sist vill jag tillägga att deklarationsblanketterna sedan några dagar är under utsändning. De bör under denna vecka eller i början av nästa vecka nå landets deklaranter.

Herr talman! Ingvar Carlsson har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för de regler som gäller för ersättning vid skador till följd av kärnkraftsolyckor. Rätten till ersättning för skador till följd av kärnkraftsolyckor regleras i 1968 års atomansvarighetslag. Atomansvarighetslagen bygger på 1960 års Pariskonvention om skadeståndsansvar på atomenergins område och 1963 års konvention om statsansvar. Sistnämnda konvention utgör ett komplement till Pariskonventionen och brukar kallas tilläggskonventionen. Dessa konventioner har utarbetats inom OECD. Atomansvarighetslagen gäller beträffande skada som uppkommer genom drift av atomanläggningar. Ansvarigheten för atomskada åvilar innehavaren av atomanläggningen. Enligt atomansvarighetslagen utgår ersättning även om atomanläggningens innehavare inte har orsakat skadan genom oaktsamhet. Undantag från denna regel föreligger endast beträffande olycka som är en direkt följd av krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt, inbördeskrig eller uppror eller som har orsakats av allvarlig naturkatastrof av osedvanlig art. Atomansvarighetslagen skiljer sig från vad som allmänt gäller inom skadeståndsrätten. Vid en atomolycka måste sålunda den skadelidande inte bevisa att skadegöraren eller hans anställda har handlat vårdslöst. Atomanläggningsinnehavarens ansvarighet enligt atomansvarighetslagen är begränsad till 50 milj.kr. per olycka. När atomansvarighetslagen tillkom, fastställdes detta belopp med hänsyn till att kärnkraftsindustrin i begynnelsen inte borde belastas med så höga försäkringskostnader att verksamhetens utveckling hämmades samt med hänsyn till den nordiska försäkringsmarknadens kapacitet. För dödsfall eller personskada utgår ersättning med högst I milj.kr. per skadad person. Anläggningsinnehavaren är skyldig att ha ansvarsförsäkring. Fö ringsinspektionen. Försäkringsplikt åvilar dock inte staten. Om ansvarsför ikringen skall godkännas av regeringen eller föj säkring inte tecknas för statlig atomanläggning, svarar staten direkt för ersättning till skadelidande på samma sätt som en försäkringsgivare. Atomansvarighetslagen innehåller också regler om supplerande ersättningsansvar för staten. Dessa regler bygger på tilläggskonventionens ersättningssystem. Det sammanlagda belopp som står till förfogande för ersättning av skador till följd av atomolycka uppgår sålunda till ca 650 milj.kr. Först utgår ersättning ur anläggningsinnehavarens försäkring upp till 50 milj.kr. Därutöver utgår ersättning av statsmedel med högst 600 milj.kr. upp till ett sammanlagt belopp på 650 milj.kr. Av beloppet på 600 milj.kr.. svarar svenska staten i enlighet med tilläggskonventionens bestämmelser för ca 330 milj.kr. medan återstoden — ca 270 milj.kr. — betalas gemensamt av de stater som har tillträtt tilläggskonventionen. Jag vill framhålla att de ersättningsbelopp som jag har nämnt får användas endast för att ersätta skador som tredje man har åsamkats. De får alltså inte tas i anspråk för att ersätta skador på själva atomanläggningen. Sådana skador täcks av särskilda försäkringar. Försäkringsmarknadens kapacitet är begränsad till ca 1,9 miljarder kronor per anläggningsområde, medan uppförande av en ny reaktor kostar 3-5 miljarder kronor. Vanliga hemförsäkringar omfattar inte skada till följd av atomolycka. Anledningen till detta undantag är att dylika skador täcks av det särskilda ersättningssystem som jag nyss redogjorde för och därigenom omfattas av anläggningsinnehavarens ansvarsförsäkring. Det kan emellertid inte uteslutas att även det högsta ersättningsbeloppet enligt atomansvarighetslagen vid en mycket stor olycka visar sig vara otillräckligt för att ge alla skadelidande full ersättning. Det kunde naturligtvis i ett dylikt fall ha varit av visst värde för de skadelidande, om hemförsäkringarna hade omfattat atomskador. Jag vill i detta sammanhang nämna att en särskild skadeståndsreglering finns också på andra områden än kärnkraftsområdet. Så regleras t.ex. ansvarigheten för oljeskador till sjöss också i särskild ordning. Även för sådana skador gäller ansvar oberoende av vållande. försäkringsplikt och ansvarsbegränsning. För oljeskador föreligger det inte något statsansvar. På nordiskt initiativ togs i mitten av 1970-talet upp frågan om en revision av Pariskonventionen och tilläggskonventionen. Initiativet föranleddes av att den inflation som hade ägt rum sedan konventionerna kom till hade minskat ersättningsbeloppens värde, och huvudsyftet med revisionen var att höja dessa belopp. Under år 1979 lyckades man uppnå enighet mellan konventionsstaterna om en väsentlig höjning av beloppen, och de reviderade konventionstexterna kommer troligen att antas under våren 1980. Enligt den reviderade tilläggskonventionen kommer det sammanlagda ersättningsbelopp som står till de skadelidandes förfogande att höjas från nuvarande ca 650 milj.kr. till ca 1600 milj.kr. Revisionen medför inte skyldighet för konventionsstaterna att höja anläggningsinnehavarens ansvarighet. Avsikten är emellertid för Sveriges del att utnyttja den ökade kapacitet som numera finns på försäkringsmarknaden till att väsentligt höja anläggningsinnehavarens ansvarighet samtidigt med att lagstiftning grundad på den reviderade tilläggskonventionen genomförs.

Herr talman! Jag vill tacka energiministern för svaret på min fråga. Det är i stort sett ett bra svar. Genom energiministern har vi fått klart besked: ägaren tillen atomanläggning är strikt ansvarig för skador som uppkommer på grund av en atomolycka. Genom detta ansvar är den skadelidande garanterad ersättning oavsett hur olyckan uppkommit. Genom en för försäkringsbolagen gemensam atomförsäkringspool, genom statliga garantier och genom ett internationellt samarbete inom ramen för OECD tryggas ersättning även vid stora olyckor. Min fråga föranleddes av statsminister Thorbjörn Fälldins anförande i Vindeln i Västerbotten för drygt en vecka sedan, där han enligt TV 2:s nyhetsprogram Rapport på allvar gav sig in i kampanjen inför folkomröstningen om kärnkraften. Ta fram ert försäkringsbrev och läs det finstilta där! sade statsministern. Då skulle man nämligen finna att försäkringsbolagen inte vågar ta något ekonomiskt ansvar för en olycka i samband med kärnkraftsproduktion. Statsministern ville alltså för det första ge intrycket att den här verksamheten är så farlig att försäkringsbolagen inte vågar ta dessa risker. Thorbjörn Fällin nämnde särskilt hemförsäkringen och brandförsäkringen. Det andra syftet med anförandet var att ge människorna intrycket att den enskilde står helt oskyddad, oförsäkrad, vid en kärnkraftsolycka. När vi nu har fått energiministerns besked framstår statsministerns anförande som lindrigt sagt en smula svårförståeligt. Två alternativ tycks finnas: Det första är att landets statsminister inte brytt sig om att ta reda på sakförhållandena innan han tog till orda. Det är i så fall i hög grad uppseendeväckande och oansvarigt. Thorbjörn Fälldin har då genom sin underlåtenhet att kontrollera fakta spritt oro och osäkerhet bland många människor. Det andra alternativet är att landets statsminister känt till sakförhållandena men ändå hållit sitt anförande. Det är i så fall i än högre grad uppseendeväckande och oansvarigt. Då har Thorbjörn Fälldin medvetet förvrängt verkligheten och misslett svenska folket. Det skulle betyda att landets statsminister medvetet söker skapa en rädsla utan grund i en av de mest inflammerade politiska frågorna. Oavsett vilket av dessa alternativ som är korrekt är det ett självklart krav att landets statsminister korrigerar sina felaktiga uppgifter, när energiministern i hans egen regering nu redovisat fakta. Jag ber att än en gång få tacka för svaret på min fråga.
Herr talman! Yttranden som andra har fällt bör man ju helst kommentera när de som har fällt yttrandena är närvarande. Det är så lätt att nyanser och avsikter med andras yttranden inte kommer fram när man tar ut yttrandena från deras sammanhang. Jag vill alltså inte kommentera det som Ingvar Carlsson anförde om statsministern. Jag är emellertid övertygad om att statsministerns yttrande bör ses i ett större sammanhang än det som kom fram i det inslag som Ingvar Carlsson nämnde. För egen del har jag här inriktat mig på att klarlägga rättsläget. och det tycker jag är vad man kan göra i dagens läge.
Herr talman! Jag begär inte mer av energiministern än att han skall redovisa fakta. Jag kunde för min del ha inskränkt mig till att konstatera att dessa fakta var en kraftig dementi av vad statsministern hade uttalat. Men en statsminister måste räkna med att hans politiska uttalanden kommenteras i Sveriges riksdag. Dessutom har de ansvariga på försäkringsområdet via massmedia reagerat mycket kraftigt. Det är inte sista gången vi får tillfälle att debattera i Sveriges riksdag. Jag vill gärna skicka med statsrådet Petri ett meddelande till statsministern, att vi har en allmänpolitisk debatt här i riksdagen i nästa vecka. Jag skulle med glädje höra statsministern kommentera denna fråga, och jag står då till förfogande för debatt.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att rationalisera och effektivisera radiooch TV-bolagens verksamhet så att licenshöjningar och nya avgifter kan undvikas. Som bakgrund till sin fråga visar Bo Lundgren i en jämförelse mellan Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Riksradio AB att de två företagen svarar för samma antal sändningstimmar men att Sveriges Riksradio har ungefär dubbelt så många anställda som lokalradion. En sådan jämförelse är enligt min mening knappast meningsfull om man granskar de två företagens programverksamhet närmare. Riksradions verksamhet omfattar t.ex. service till lokalradion när det gäller vissa musikprogram, grammofonoch pressarkiv, juridisk service m.m. Riksradions ansvar är också av en helt annan karaktär när det gäller nyhetsförmedling, kulturbevakning, produktion av kulturoch underhållningsprogram. Som exempel kan nämnas riksradions symfoniorkester och avdelningen för seriös musik med ca 175 anställda eller utlandsprogrammen med 75 anställda. Utvecklingen av kostnaderna för produktion av radiooch TV-program är dock oroande, och i årets budgetproposition betonar jag särskilt vikten av att Sveriges Radio gör en noggrann genomgång av kostnaderna för olika reforminsatser och konsekvenserna för TV-avgiften. Jag behöver knappast påminna om Sveriges Radios självständighet gentemot statsmakterna. Det är givetvis styrelser och företagsledningar i de olika bolagen som bör föreslå rationaliseringar och tillvarata möjligheter till besparingar. När det gäller TV-avgiften finns det ytterligare en faktor som har kommit att spela en allt större roll, nämligen det ökande avgiftsskolket. Enligt TV-avgiftsutredningen går Sveriges Radio miste om ca 200 milj.kr. per år, med nu gällande avgifter, till följd av avgiftsskolk. I årets budggetproposition redovisar jag åtgärder för att förbättra denna situation. att undvika höjda licenser för radio och TV

Herr talman! Först vill jag hävda att det inte alls är så att jag i budgetpropositionen är särskilt restriktiv när det gäller lokalradion. Jag pekar däremot på att man ursprungligen hade förutsatt att varje lokalradiostation skulle ha 14 tjänster. F. n. har man 21 tjänster per distrikt. Man har nu begärt att få upp till 39 tjänster per lokalradiostation, dvs. inom en treårsperiod 432 nya tjänster. Det är därför jag har velat dra riksdagens uppmärksamhet till dessa utbyggnadsplaner. Därefter är det riksdagens sak att ta ställning till om något uttalande bör göras med anledning av behandlingen av propositionen när det gäller radiooch TV-verksamheten. Sedan frågar Bo Lundgren vad jag tycker man kan göra för att undvika undersysselsättning på Sveriges Radio. Svaret är att det är en angelägenhet som Sveriges Radio och de olika bolagen själva måste svara för. Såvitt jag vet arbetar man med denna fråga. Man kan knappast undvika att det blir personalproblem av denna typ i företag med Sveriges Radios struktur. Men jag är säker på att man i de olika bolagsstyrelserna är intensivt sysselsatt med bl.a. denna fråga.

Herr talman! Det hjälper inte om Bo Lundgren har den uppfattningen, därför att riksdagen har en annan uppfattning när det gäller ansvarsfördelningen inom radiooch TV-verksamheten. Sveriges Radio är ett självständigt företag som ägs av pressen, näringslivet och de stora organisationerna. Regeringen utser ett antal styrelseledamöter på förslag av partierna. Det är dessa styrelser som bär ansvar för verksamheten. Det skulle strida mot de principer som vi har fastlagt här i riksdagen om man skulle gå in med detaljerade anvisningar av den typ som Bo Lundgren nu efterlyser.

Herr talman! Jag har självfallet ingenting att erinra, om riksdagen vill ansluta sig till det jag har anfört i budgetpropositionen, nämligen att kravet på god hushållning bör gälla även beträffande radiooch TV-verksamheten.

Herr talman! Anna Eliasson har frågat mig om jag är beredd medverka till att Bergianska trädgården i Stockholm kan bevaras för framtiden som botanisk trädgård och ett värdefullt centrum för rekreation och utbildning. Den del av Bergianska trädgården som utgörs av den botaniska trädgården försåldes till staten 1969 enligt ett avtal som underställdes och godkändes av riksdagen. Staten har sedan dess bekostat driften av denna trädgård, som ingår som en arbetsenhet vid universitetet i Stockholm. Den mark på vilken handelsträdgården var belägen ingick inte i statens markförvärv 1969 utan tillhör fortfarande Bergianska stiftelsen. Staten avstod från förvärv av detta markområde, som hembjöds regeringen till försäljning hösten 1979 i samband med handelsträdgårdens nedläggning. botaniska trädgården får alltså anses säkerställd. Torsdagen den
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Om Bergianska Som med all önskvärd tydlighet framgår av svaret är frågan om den trädgårdens fram Bergianska trädgårdens nuvarande situation och fortbestånd komplicerad, — tid och det skulle föra för långt att här gå närmare in på alla detaljer. Anläggningen har en nära 200 år gammal historia. Till anläggningen finns knutna flera donationer. Den botaniska delen av anläggningen, som utbildningsministern närmare berörde i sitt svar, är själva kärnan i den Bergianska trädgården och i den större helhet som de olika donatorerna avsett. Skälet till att jag ställt frågan är den ökande oro som i dag finns för den Bergianska trädgårdens framtid. Bergianska stiftelsens mark har krympts betydligt, bl.a. genom försäljning. Sedan åtskilliga år finns en oro för att området skall exploateras för andra ändamål eller att anläggningen skall kringskäras genom exploateringar, så att den inte längre kommer att ha förutsättningar att utvecklas till den gröna oas som donatorerna avsett. Från många håll har det höjts kritiska röster mot det sätt på vilket anläggningen har drivits under Vetenskapsakademins ledning. En rad organisationer har tagit upp frågan om den Bergianska trädgårdens framtid. Motioner har också väckts i Stockholms kommunfullmäktige från centerhåll och folkpartihåll, och frågan är under behandling i kommunen. I sammanhanget har bl.a. aktualiserats frågan om en upprustning av anläggningen liksom att den Andersonska donationen för ett orangeri skall förverkligas — också frågan om en förändring av huvudmannaskapet har aktualiserats. Även om anläggningen i dag är ganska nergången, erbjuder området stora utvecklingsmöjligheter. Det finns anledning att med allvar lyssna på den växande opinion som uttrycker oro för den Bergianska trädgårdens framtid. Till en del behövs den här trädgården för den botaniska vetenskapen, men framför allt behövs den som ett grönområde och en anläggning till nytta och glädje för en bredare allmänhet. Jag tycker mig kunna spåra en positiv ton i utbildningsministerns svar, och jag vill fråga utbildningsministern om han har uppmärksammat att en växande opinion vill slå vakt om anläggningens fortbestånd och att den för framtiden skall kunna drivas på ett tillfredsställande sätt. Är statsrådet medveten om de problem som f. n. föreligger när det gäller driften och formerna för verksamheten? Jag vill slutligen fråga om statsrådet är beredd att medverka till att de åtgärder vidtas som kan komma att visa sig nödvändiga för att trygga den Bergianska trädgårdens framtid och för att verksamheten skall kunna utvecklas på det sätt som donatorerna avsett.
Herr talman! Anna Eliasson har rätt i att det är en komplicerad fråga, men jag tycker inte att den blir så värst mycket klarare genom hennes inlägg. Den botaniska trädgården ägs av staten, och den sköts väl. Universitetet förvaltar den. Handelsträdgården var erbjuden till försäljning. Regeringen avstod från att köpa marken, därför att den ansåg att den inte skall driva någon handelsträdgårdsverksamhet. Såvitt jag vet har det nu träffats ett avtal med Weibull, som även i fortsättningen kommer att driva verksamheten som handelsträdgård. När det gäller tillsynen av den Bergianska stiftelsen och även den stiftelse som förvaltar de Andersonska donationsmedlen är att märka att de är fristående stiftelser som icke står under statlig tillsyn. Jag kan därför inte uttala mig om hur de här stiftelsernas medel har förvaltats. Det är Vetenskapsakademien som svarar för detta. Således kan jag inte se att det är något hot mot den botaniska trädgården. Det är möjligt att det kan ske någonting i framtiden när dei gäller handelsträdgården. I så fall är det närmast kommunen som har möjlighet att ingripa när nu regeringen har avböjt att köpa marken.
Herr talman! Jag vill instämma i att det är en komplicerad fråga, men jag vet inte om det blev så mycket klarare efter utbildningsministerns svar. Vi kan nog inte klara ut detta i en frågedebatt. Det finns anledning att understryka att man bör vara uppmärksam på den Bergianska trädgårdens situation. Frågan är, som jag nämnde, föremål för behandling i Stockholms kommun. Även om driften av den botaniska delen av den Bergianska trädgården bekostas av staten, finns det problem som berör denna del av anläggningen. Det är bl.a. detta som har gjort att frågan om en ändring av huvudmannaskapet har aktualiserats. Därför vill jag uttrycka en stark förhoppning om att utbildningsministern framöver har sina ögon riktade på frågan och medverkar till att verksamheten kan drivas vidare på ett godtagbart sätt.
Herr talman! Jag är inte på det klara med om Anna Eliasson talar om handelsträdgården eller om den botaniska trädgården. Såvitt jag vet existerar det inget hot mot den botaniska trädgården. Jag har också uppfattat saken så, att verksamheten vid handelsträdgården kommer att bedrivas i ungefär de nuvarande formerna, trots att det är en annan huvudman. Frågan om användningen av markområdet i övrigt är ju en sak som staten inte kan påverka. Däremot har Stockholms kommun vissa möjligheter. Jag är alltså angelägen om att understryka att det inte är rimligt att hävda att det föreligger ett hot mot den botaniska trädgård som staten driver och som staten avser driva enligt samma linjer.
Herr talman! Den mark som stiftelsen tidigare har använt som handelsträdgård har arrenderats ut. Ett problem är om hela anläggningen börjar naggas så i kanten att man inte kan tillgodose de väsentliga syftena med donationerna. Detta innebär ett hot också mot den botaniska delen. Man frågar sig t.ex. varför Bergianska stiftelsen har avyttrat mark till Vetenskapsakademien. Därtill kommer själva driften av den botaniska trädgården och frågan om det nuvarande huvudmannaskapets lämplighet. Därför fordrar frågan stor uppmärksamhet.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig: a) Vilka är orsakerna till att OMUS-reformen har fördröjts så kraftigt? b) Är regeringen beredd att nu vidta åtgärder för att garantera att den beslutade reformen av den högre musikutbildningen kan förverkligas? Förutsättningarna för OMUS-reformens genomförande har uppfyllts vad avser bl.a. utbildningsplaner och tillskott av basresurser. Dock återstår för ett slutgiltigt genomförande att också avtal träffas om arbetsoch anställningsvillkor för den berörda lärarpersonalen. Jag beklagar att parterna ännu inte uppnått sådan enighet att de förhandlingar som påbörjades under sensommaren 1978 har kunnat slutföras. Orsakerna till att parterna ännu inte kunnat träffa ett avtal varken kan eller vill jag uttala mig om. Detta har jag påpekat i ett frågesvar till Alf Wennerfors den 7 december 1979, där jag även meddelade att representanter för regeringskansliet på begäran av parterna har gjort vissa klarlägganden i anledning av förhandlingsuppdraget. Enligt vad jag erfarit gör parterna i dagarna förnyade försök att träffa avtal. Det är min förhoppning att sådant resultat nu kan nås att den av riksdagen beslutade reformen av den högre musikutbildningen helt kan genomföras. Jag finner inte att några ytterligare åtgärder från regeringens sida är påkallade.

Herr talman! Tack för svaret. Tyvärr karakteriseras svaret av passivitet och avvaktan från utbildningsministerns sida. På min första fråga om orsakerna till att OMUS-reformen har fördröjts så kraftigt säger herr Wikström att han varken vill eller kan uttala sig om det. Det är inte riktigt likt Jan-Erik Wikström. På min andra fråga svarar Jan-Erik Wikström att han inte finner några ytterligare åtgärder från regeringens sida påkallade. Där står vi nu. Det är mer än två år sedan riksdagen beslutade om en viktig och efterlängtad reform av den högre musikutbildningen. Eleverna hälsades välkomna av entusiastiska lärare hösten 1978, men nu håller reformen på att gå över styr på grund av att förhandlingarna om tjänsteorganisationen inte har lett till något resultat. Redan i propositionen om OMUS-reformen, som behandlades i december 1977, hette det: ”I avvaktan på lärartjänstutredningens förslag torde vissa provisoriska anordningar på den tjänsteorganisatoriska sidan få vidtas. Dessa frågor bereds f. n. i regeringskansliet. Avsikten är att de provisoriska anordningar som fordras skall kunna genomföras samtidigt med reformen.” Så långt citatet från propositionen. Men ännu har några provisoriska anordningar på den tjänsteorganisatoriska sidan inte kunnat genomföras. Därför är hela reformen allvarligt hotad. Regeringen insåg tydligen, att döma av de nyss citerade meningarna i propositionen, att OMUS-reformens intentioner inte skulle kunna förverkligas om inte åtminstone en provisorisk reformering av tjänsteorganisationen genomfördes. Jag vet inte hur kontakterna mellan departement och arbetsgivarverk fungerar. Av rapporter att döma tycks det ha gått väldigt lång tid innan regeringen lämnade de klarlägganden till parterna som åberopas i interpellationssvaret. I oktober 1978 togs de första förhandlingskontakterna. Efter en långt utdragen process gjorde regeringen vissa förtydliganden av förhandlingsuppdraget först i juni 1979. Nu befinner vi oss i ett läge där lärarna vägrar delta i allt frivilligt arbete som hör ihop med musikutbildningsreformen. De ställer inte upp på kurser. Fortbildningen har avstannat. I det läget frågar jag mig om verkligen arbetsgivaren har gjort tillräckligt kraftiga insatser för att slutföra förhandlingarna om tjänsteorganisationen. Det måste ligga i arbetsgivarens —statens— intresse att förverkliga den, som vi tror, fina kulturpolitiska reform som beslutet om högre musikutbildning innebar. Det är också viktigt att ta vara på det engagemang som många musiklärare har visat i förberedelserna för den här reformen. Den nu uppkomna situationen drabbar i första hand eleverna, men den hämmar naturligtvis också på ett allvarligt sätt utvecklingen på ett viktigt kulturområde. Jag efterlyser därför ett starkare engagemang från kulturministerns sida än vad dagens interpellationssvar ger vittnesbörd om.
Herr talman! Georg Andersson var förvånad över att jag varken ville eller kunde uttala mig om orsakerna till att parterna inte kunnat träffa ett avtal. Det är ju så att vi har en särskild förhandlingsordning mellan arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna. Det är skälet till att jag inte vill gå in på orsakerna till att de här förhandlingarna har dragit ut så pass på tiden. Men Nr 70 jag vill peka på att jag har beklagat att man inte har kunnat nå enighet. Det gjorde jag redan i mitt svar till Alf Wennerfors i december. Jag är den förste att beklaga att det har dragit ut så på tiden som det har gjort. Jag försäkrar att det inte är på grund av bristande intresse från min sida som vi har det här läget. Såvitt jag vet har så sent som i dag på morgonen arbetsgivarverket lagt ett nytt bud, som man hoppas det skall kunna bli enighet om. När jag i slutmeningen säger att jag inte finner några ytterligare åtgärder påkallade, avser det självfallet det läge som har gällt intill de senaste timmarna. Ingen vet ju vad som kan hända i framtiden. Det kan finnas anledning att återkomma till denna fråga, kanske både i riksdagen och naturligtvis i underhandskontakter med arbetsgivarverket. Men jag vill inte bryta den princip som gäller på den statliga arbetsmarknaden och som riksdagen har fattat beslut om.

Herr talman! När Jan-Erik Wikström i sitt interpellationssvar meddelade att han varken kunde eller ville uttala sig, sade jag att det inte är riktigt likt Jan-Erik Wikström. Jag har lärt känna honom som så att han nog gärna vill uttala sig i olika frågor. Det ligger ingen kritik i det, däremot en viss förvåning över att han i denna fråga är så förtegen. Nåväl, det viktiga är ju inte vad Jan-Erik Wikström säger här nu, utan det viktiga är vad han gör på innerplan, dvs. det agerande som sker på departementet i relation till arbetsgivarverket, för att verkligen få fart på den här förhandlingen. Då räcker det inte med att bara beklaga att förhandlingarna inte har gått i lås. Jag uppfattar det ändå så att regeringen som uppdragsgivare till arbetsgivarverket i de här förhandlingarna bär ett ansvar för att förhandlingsarbetet verkligen förs framåt. Nu fick vi i det kompletterande svaret av Jan-Erik Wikström information om att det i dag läggs ett bud. Det är utmärkt. Såvitt jag förstår är det precis vad man väntat på från andra sidan av bordet — att man skall få bud från arbetsgivarens sida. Om interpellationsdebatten i dag på något sätt har kunnat påverka aktiviteterna på arbetsgivarsidan, är jag naturligtvis tacksam för det.

269, och anförde: Herr talman! Gabriel Romanus har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att möjliggöra för den s.k. rekryteringsgruppen att fortsätta och helst utvidga sitt arbete med idrott för handikappade. Rekryteringsgruppen har sedan år 1976 verkat inom handikappidrotten. 121 Man vill på ett tidigt stadium fånga upp nyskadade handikappade för intensiv träning genom handikappidrott. Gruppen har bl.a. bedrivit uppsökande verksamhet på vissa sjukhus i Stockholm och i övriga landet. Som uppföljning har man i Stockholm startat träning i olika idrotter samt arrangerat idrottsläger för handikappade. Rekryteringsgruppen framhåller att verksamheten inte är en behandlingsform utan bör ses som idrott. Verksamheten har bl.a. stötts genom bidrag från allmänna arvsfonden. Bidrag har utgått till ett projekt för uppsökande verksamhet enligt en plan som utarbetats i samråd med Stockholms Handikappidrottsförbund. Lägerverksamheten har också fått och får även under år 1980 ekonomiskt stöd. Idrott för handikappade bedrivs inom ramen för Svenska Handikappidrottsförbundet och dess regionala och lokala organisationer. Jag anser denna verksamhet angelägen. Det är också värdefullt om den kan kopplas till de olika rehabiliteringsklinikerna för att på ett tidigt stadium engagera nyskadade handikappade i handikappidrott. Jag ser detta som en uppgift för Handikappidrottsförbundet. Formerna för samverkan med rehabiliteringsklinikerna är närmast en fråga för sjukvårdshuvudmännen och de läkare som är ansvariga för patienternas fortsatta rehabilitering. Som jag nämnt har rekryteringsgruppens verksamhet stötts genom arvsfondsbidrag. En bred utveckling av verksamheten måste baseras på samverkan mellan idrottsrörelsen och sjukvårdshuvudmännen. Jag avser att ta kontakt med statens handikappråd och Landstingsförbundet för att i samverkan med socialstyrelsen, Handikappidrottsförbundet och försäkringsbolagen överväga förutsättningarna för att engagera nyskadade handikappade i handikappidrott som ett led i deras rehabilitering. Ett betydande intresse måste då enligt min mening ägnas frågans medicinska aspekter. Det är också synnerligen angeläget att existerande idrottsoch friluftsanläggningar, simhallar osv. utnyttjas för aktivering och träning av handikappade och så långt möjligt anpassas för detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka hälsovårdsministern för svaret, som är positivt. Rekryteringsgruppen har ordnat idrottsträning för handikappade, framför allt svårt rörelsehindrade ungdomar, många av dem trafikskadade. Det har skett i delvis nya former genom lägerveckor på LO-skolan i Hasseludden och på annat håll. Syftet med verksamheten är att stimulera de här ungdomarna att fortsätta med idrottsträning — bågskytte, simning, rullstolsåkning, tyngdlyftning och bordtennis. Alla som har kommit i kontakt med verksamheten betonar de stora framgångar som har vunnits. Ungdomar som annars löper stor risk för att bli sittande i sina rullstolar ganska passiva, att börja dricka, gå upp i vikt och därmed bli ännu mer passiva, har genom rekryteringsgruppen stimulerats att stärka sin fysik, att ge sig ut bland icke-handikappade med ökat självförtroende. De blir mer aktiva, de vågar söka jobb osv. Det är ingen överdrift att påstå att för många av ungdomarna har rekryteringsgruppens arbete betytt skillnaden mellan en långsam undergång, kanske förvaring inom långvården, och ett värdigt och aktivt liv. Enligt de uppgifter jag har fått är det mer än 80 20 av de ungdomar som har varit med på gruppens läger som fortsätter med regelbunden fysisk träning efteråt. Hittills har den här verksamheten i huvudsak byggt på frivilliga insatser av enliten grupp entusiaster, men de orkar inte arbeta på det viset hur länge som helst. Det måste skapas fastare former. Någon eller några personer måste få möjlighet till ett stadigt arbete med den viktiga verksamheten, och en grund för långsiktig ekonomisk planering måste skapas. Problemet är att det är fråga om ett arbete av rikskaraktär. Det fordras ett så speciellt kunnande att det är svårt att tro att verksamheten kan byggas upp i varje landstingsområde, i varje fall under överskådlig tid. Men naturligtvis går arbetet ut på att sätta i gång något som den handikappade skall fortsätta med hemma. Det kan ofta ske bäst i en vanlig idrottsförening, snarare än i avskild handikappverksamhet. Nu har rekryteringsgruppen arbetat ut ett förslag till ett rikscentrum för handikappidrott, det s.k. projektet Görväln center. Det har mycket som talar för sig, men många svåra problem är olösta. Framför allt gäller det att hitta en huvudman som är tillräckligt ekonomiskt stark för att i längden kunna bära upp en sådan stor och dyr anläggning. Men det är ett arbete på sikt. Jag utesluter inte att man kan skapa ett sådant centrum, men det kommer att ta tid. Det viktigaste att göra nu, är att se till att den löpande verksamheten kan garanteras och steg för steg öka i omfattning. För det behövs det inga mångmiljonbelopp, men det gäller att hitta en huvudman. Vad jag skulle önska att regeringen ville göra är att samla de olika parter som kan ha intresse av den här verksamheten till överläggningar, försöka få någon att ställa upp för att garantera en viss stabilitet genom att anställa en eller ett par personer som får ansvar för planering och administration. Dessutom vore det bra om Landstingsförbundet kunde utge en rekommendation till landstingen att sända sina rörelsehindrade ungdomar och eventuellt andra handikappade till de här lägren, och betala en rimlig dygnsavgift för detta. Som jag uppfattar svaret tänker hälsovårdsministern ta initiativ till sådana överläggningar. Jag vill därför bara säga att jag kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Jag hoppas att samtalen ger resultat snabbt och att man är noga med att på ett lämpligt sätt ta till vara de eldsjälar som nu är engagerade i verksamheten.
Herr talman! Gabriel Romanus och jag har i grunden inga olika uppfattningar i denna fråga. Jag ser också handikappidrotten som en mycket betydelsefull verksamhet, framför allt för unga handikappade människor. Vad beträffar rekryteringsgruppens fortsatta verksamhet kan jag säga att om rekryteringsgruppen kommer in till arvsfonden med en ansökan om fortsatt stöd för lägerverksamheten, som den fått bidrag till för 1979 och 1980, så kommer ansökan att prövas i positiv anda. Naturligtvis blir det som vanligt i sådana fall också fråga om en utvärdering av verksamheten.
Herr talman! Jag ber att få tacka också för det positiva besked som kom i hälsovårdsministerns senaste inlägg. Det finns inte behov av så mycken ytterligare diskussion nu, jag vill bara göra ett litet tillägg. Det betonas i svaret att det här måste ske ett samarbete mellan huvudmännen och Handikappidrottsförbundet. Jag tror att det är riktigt, men jag vill också uttrycka den förhoppningen att det sker på ett sådant sätt att man inom Handikappförbundet inte känner att man måste tränga undan annan verksamhet för att kunna vara med och stötta den här gruppen. Det är några eldsjälar som på eget initiativ har satt i gång denna verksamhet — man jobbar väldigt intensivt och når fina resultat. Det är viktigt att de verkligen känner den uppskattning som vi som företrädare för det allmänna bör visa det här arbetet, och de bör alltså inte få känslan av att de måste tränga undan någonting annat för att få fortsätta. Jag behöver bara nämna vilka enorma intressen — utöver de rent mänskliga — som landstingen har av att dessa svårt rörelsehindrade, ofta trafikskadade ungdomar verkligen kommer ut i ett aktivt liv i stället för att bli förvaringsfall för hela livet och belasta långvårdens hårt ansträngda resurser. Jag tycker att det är viktigt att den synpunkten finns med, att även personer som inte passar in i den ordinarie tågordningen men som helt av egen kraft sätter i gång någonting och gör fina insatser känner att vi är beredda att ta vara på deras initiativ och handla okonventionellt. De skall inte behöva slita ut sig fullständigt, innan de kommer in i den reguljära verksamheten. Jag tolkar hälsovårdsministerns inlägg så, att hon har samma inställning som jag, och det gläder mig mycket.

Herr talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att stoppa vad herr Andersson kallar flyttlasspolitiken i Västerbottens län. Västerbotten har, trots den förbättrade konjunkturen, ett besvärligt arbetsmarknadsläge. Arbetslösheten i länet kvarstår på en relativt hög nivå. Stora skillnader finns dock inom länet mellan t.ex. inland och kustbygd. En rad åtgärder har vidtagits för att stärka sysselsättningen i länet. Till stöd för inlandet har bl.a. det s.k. Vindelälvspaketet presenterats. Inom ramen för den nyligen förbättrade regionalpolitiska stödverksamheten har bl.a. kommunala industrilokaler kunnat uppföras och företagsinvesteringar kunnat stimuleras. Slutligen vill jag erinra om att folkmängden i länet — som minskade under 1960-talet — under 1970-talet har ökat med ca 8 000 personer. De senaste fem åren har länet haft en nettoinflyttning på ca 1 000 personer per år.

Herr talman! Först får jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Situationen i Västerbottens inland är verkligen svår, trots de åtgärder som arbetsmarknadsministern pekar på. Sorsele kommun t.ex. har en arbetslöshet på uppåt 7 Ze. Denna kommun har ett inv personer. Ungefär samma invånarantal har Dorotea kommun. En fortsatt befolkningsminskning kommer ju att få katastrofala följder. Norsjö kommun, som drabbats av gruvnedläggningar, står inför hotet om nya företagsnedläggningar. Vilhelmina kommun, som 1964 hade 13 000 invånare, tappade på två år 4000 invånare. I dag har denna kommun en arbetslöshet på i runt tal 6 96.36 26 av de arbetslö till 24 år. Så här kan det ju inte få fortgå. Här måste kraftfulla insatser göras för att skapa stadigvarande sysselsättning. De arbetslösa hoppas ändå få möjlighe ter att bo kvar. Dessa möjligheter har nu beskurits ytterligare genom den restriktiva handläggning som anbefallts vid arbetsförmedlingarna. Kommunerna och länsarbetsnämnderna har heller icke fått något besked om hur det blir efter den 31 mars med pengar för de kommunala beredskapsarbetena för ungdom, alltså sexmånadersanställningarna. Skall detta stöd upphöra? Då tvingas de här ungdomarna att omedelbart flytta. Hur blir det med dessa pengar efter den 31 mars? Kan vi få ett svar i kammaren i dag? Kommunerna vet inget, länsarbetsnämnderna har heller inte fått något besked. Arbetsmarknadsministern har här möj igheten att räta ut frågetecknen. Nu är dessa stödåtgärder inte en slutgiltig lösning på problemen. Det måste ju till industrier och stadigvarande sysselsättning för att problemen skall lösas. Men de stödåtgärder jag här berört är i dag nödvändiga för att inte människorna skall tvingas flytta omedelbart. Jag tycker att det måste kallas för flyttlasspolitik, när människorna tvingas flytta.
Herr talman! Det är riktigt som John Andersson säger, att de inlandskommuner som ligger längst upp i Västerbotten — sidan av vårt land — har det svårast. Det är bl.a. därför som det understrukits att just Sorsele bör få hjälp i Vindelälvspaketet. jag menar då mot västra Det är inte bara fråga om att få fram resurser, utan det är också fråga om att få fram projekt och bra idéer att arbeta med. Att det finns svårigheter även när det gäller att lyckas i det arbetet tror jag att John Andersson och jag är överens om. När det gäller åtgärder för att hjälpa arbetslös ungdom och andra arbetslösa, så har vi bifallit arbetsmarknadsstyrelsens framställning om mera beredskapspengar. Arbetsmarknadsstyrelsen fick den begärda summan på 500 miljoner för en tid sedan, och arbetsmarknadsstyrelsen har också inkommit med förslag om att olika åtgärder skall förlängas till halvårsskiftet innevarande år. Detta har regeringen f. ö. fattat beslut om. Jag har inte möjlighet att i en frågedebatt gå igenom alla dessa åtgärder, och någon sådan redogörelse tror jag inte heller att John Andersson efterlyser. Men jag vill bara konstatera att ett sådant beslut har fattats, och det är utformat så att vi skall kunna växla över våra aktiviteter för ungdomarna på ett bra sätt i den företaginriktade gymnasieskola som jag hoppas kunna presentera förslag till riksdagen om inom en tid och som förhoppningsvis skall kunna vara i verksamhet nästa läsår.
Herr talman! Det är i alla fall på det viset, enligt vad man upplyser på arbetsförmedlingarna, att man fått skärpta bestämmelser då det gäller medel från såväl det kontanta arbetslöshetsunderstödet som A-kassan. Man säger att nu måste man omedelbart skriva rapport till länsarbetsnämnden. Då det gäller stödet till kommunerna för att skapa de här sexmånadersanställningarna för arbetslösa ungdomar säger man ute i kommunerna i dag, att vi vet inte vad som händer efter den 31 mars. Detsamma säger man på länsarbetsnämnderna. Frågan kvarstår: Blir det en fortsatt stödverksamhet just till dessa beredskapsarbeten eller inte? Det är den fråga man ställer i dag i första hand. Fortsätter inte detta stöd tvingas ju dessa ungdomar att flytta söderut.
Herr talman! Jag har redan sagt att regeringen har tagit ställning till AMS framställning om hur vi skall förlänga åtgärderna. Men det är fråga om en serie åtgärder, och jag har inte möjlighet att här gå igenom dem. John Andersson kan emellertid ta del av ett beslut som just i dag har fattats i regeringen. Beträffande frågan om arbetsförmedlingarnas sätt att agera när människor erbjuds ett arbete som ligger inom det rimligas ram och tackar nej gäller naturligtvis den regel som alltid har gällt att man skall ta ett arbete som erbjuds, om det inte, som jag sade nyss, finns handikapp eller andra svårigheter som omöjliggör för personen i fråga att ta det anvisade arbetet. Utan den regeln tror jag inte att vårt förmedlingssystem skulle fungera på ett fullgott sätt. Där vi får en uppgång i antalet lediga jobb måste vi helt enkelt se till att människor tar de jobb som finns och kommer ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är ju ändå syftet med vår förmedlingsverksamhet.
Herr talman! Jag kan i princip hålla med arbetsmarknadsministern om att man skall ta ett jobb som man blivit erbjuden. Men nu är det ju så att om en ung människa i 20-årsåldern blir erbjuden ett jobb t.ex. i södra Sverige och inte vill flytta, så blir han eller hon avstängd från understöd. Det är endast de som är bofasta, har familj, äger hus osv. som har möjlighet att vägra att ta ett anvisat jobb. Den som så att säga är fri och kan flytta måste flytta. Då det gäller det särskilda stödet noterar jag med glädje att regeringen har fattat beslut i det avseendet i dag. Det kommer som ett lugnande besked till kommunerna inte minst i det län som jag representerar.

Herr talman! Bonnie Bernström har — med hänvisning till att Stockholmspolisens idrottsförening är delägare i en spellokal i Stockholm — frågat mig om jag tänker göra något för att förhindra att polisföreningar blir delägare i spellokaler. Stockholmspolisens idrottsförening är en ideell förening som står öppen för allmänheten. Man kan självfallet ha olika meningar om det lämpliga i att en sådan förening är ekonomisk intressent i ett företag som driver en spellokal. Klart är emellertid att regeringen inte har möjlighet att meddela några föreskrifter i detta hänseende. Det skulle innebära ett åsidosättande av den föreningsfrihet som är inskriven i grundlagen. Bonnie Bernström nämner lotteriutredningens huvudbetänkande Lotterier och spel. I betänkandet uppmärksammas att flipperspel, TV-spel och liknande spelapparater som finns uppställda t.ex. på konditorier och barserveringar och på senare tid också i särskilda spelhallar i en del fall har orsakat sociala problem. Från skolhåll har framförts att spelandet har gått ut över skolarbetet. Sociala myndigheter och polisen har redovisat att spelhallarna lätt blir en samlingsplats för ungdomar med sociala problem. Mot denna bakgrund har lotteriutredningen föreslagit att flipperspel och liknande spel regleras i en särskild lag. Enligt lagförslaget skall en kontrollmyndighet, länsstyrelsen, ges rätt att begränsa spelets omfattning genom att meddela föreskrifter för spelet i vissa lokaler. Det kan exempelvis gälla föreskrifter om under vilka tider spel får förekomma och hur många spelapparater som får finnas i lokalen. Betänkandet remissbehandlas f. n. och skall därefter övervägas i handelsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Frågan om flipperspel och liknande har som sagts utretts av lotteriutredningen. Under de senaste åren har det blivit vanligare att spel ställs ut i vissa lokaler i sådan mängd att de närmast fått karaktären av spelhallar. Alexander Lukas i Stockholm är en sådan spelhall. Den är känd, eller snarare ökänd, som en dålig miljö för ungdomar. Knarklangning förekommer. I samband med lotteriutredningens verksamhet inkom flera skrivelser till polisföreningar att vara delägare i spellokaler utredningen angående denna typ av spelhallar. Utredningen anordnade också hearings. Praktiskt taget samtliga skrivelser och instanser som var representerade i den anordnade hearingen var kritiska mot spelhallarna. Exempelvis beskriver polismyndigheten i Malmö den här typen av lokaler, dit ungdomar söker sig, som rena knarkklubbar. I en liknande lokal i Malmö gjorde polisen tre razzior innan lokalen stängdes. Orsaken till den fråga jag ställt är att Stockholmspolisens idrottsförening är delägare i den tidigare omtalade Alexander Lukas. Det är inte ovanligt att idrottsföreningar försöker få inkomster via speloch lotteriverksamhet. Stockholmspolisens idrottsförening är med andra ord inte udda i det här sammanhanget. Men det som gör det olämpligt är att det är just en polisförening som är delägare. Polisen får därmed dubbla roller: dels skall polisen övervaka och vara beredd att göra razzior, dels har polisen ett intresse av att verksamheten går bra för att få pengar till föreningskassan. Man kan alltså starkt ifrågasätta om det är lämpligt för polisen att bli delägare i en verksamhet i vilken knarklangningen gror. I sin förlängning kan den här modellen få orimliga konsekvenser. Herr talman! Vi har föreningsfrihet här i landet. Och det är en viktig frihet. Den gäller också polisens idrottsföreningar. Men vad jag här har velat ha besked om från justitieministern är lämpligheten i det aktuella fallet. I rubriken på min fråga finns ordet ”förbud”. Det är en felaktig rubrik, och jag är inte själv upphovet till den. Min mening är att man inte löser alla problem här i världen med förbud. Därtill har vi som sagt föreningsfrihet. Vad jag efterlyser är en meningsyttring från justitieministern. En meningsyttring kan många gånger ha samma effekt som ett förbud. Det enda jag finner av meningsyttring i svaret från justitieministern är följande: ”Man kan självfallet ha olika meningar om det lämpliga i att en sådan förening är ekonomisk intressent i ett företag som driver en spellokal.” Men, herr justitieminister, vem är ”man” i det här fallet?
Herr talman! Bonnie Bernström säger att man kan ifrågasätta om det är lämpligt för polisen att verka i den här organisationsformen. Jag kan ge Bonnie Bernström rätt i att det finns en viss skillnad mellan ideella föreningar där polismän är verksamma och andra ideella föreningar. På en polisman ställs det vissa krav på uppträdande så att hans förtroende hos allmänheten förblir orubbat. Det gäller både under tjänstetid och på fritid. Vi har regler om det i 14 § polisinstruktionen, om den s.k. polisetiken. Enligt de reglerna får en polisman t.ex. inte genom skuldsättning eller på annat sätt göra sig beroende av den vars verksamhet han har att övervaka. Han får inte heller på grund av tjänsten motta gåva, belöning eller annan sådan förmån, utan att polisstyrelsen medger det. Slutligen anges i paragrafen att en polisman inte får motta lån eller annan förmån, varigenom han kan bli beroende av underlydande. Jag vill framhålla att det i det här fallet inte ens påståtts att någon polisman skulle ha brutit mot de här reglerna. Bonnie Bernström använde begreppet polisföreningar. Jag kanske skall påpeka att Stockholmspolisens idrottsförening, som ju är en av de större föreningarna i landet med ca 6 000 medlemmar, är öppen för alla. De flesta medlemmarna är i dag inte poliser. Jag anser inte att jag i riksdagen skall tycka till om det lämpliga i att polisföreningar är delägare i spellokaler. Jag har givit en möjlighet att tolka svaret genom att säga att man kan ha olika meningar om det här. Det finns alldeles klara regler om vad föreningar får göra och inte, och regeringen saknar möjlighet att hindra detta.
Herr talman! Jag är också medveten om att Stockholmspolisens idrottsförening är öppen för allmänheten. Men likväl är polismästaren i Stockholm ordförande i föreningen, vilket ändå ger den karaktären av att vara polisens idrottsförening. Håkan Winberg refererar till den instruktion som gäller för polisman. Därmed anger han ju ändå att det är olämpligt att en polisförening är delägare i sådan verksamhet som vi här talar om. Det som gäller för den enskilde polismannen måste ju också gälla för polismännen kollektivt. Jag är också inne på den linjen att regeringen inte kan göra någonting. Men en meningsyttring från justitieministern kan ha precis lika stor effekt. Och åsiktsfrihet har vi här i landet. Den gäller också justitieministrar.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att söka förhindra en ytterligare koncentration av seriemarknaden i landet. Den grundläggande principen vid bedömningen av denna och liknande frågor bör vara en strävan att främja mångfald och kvalitet. När det gäller serier har jag tidigare i olika sammanhang betonat vikten av att stödja en inhemsk kvalitetsproduktion. I dag finns vissa möjligheter till detta inom ramen för det statliga litteraturstödet och stödet till kulturtidskrifter. Vidare kan stöd utgå till utvecklingsarbete inom ramen för de bidrag och stipendier som fördelas av konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. Dessutom finns en särskild stödordning för att underlätta startandet av och verksamheten för mindre förlag. En koncentration inom förlagsbranschen kan naturligtvis, som Eva Hjelmström påpekar, i vissa situationer leda till en begränsning av yttrandefriheten. Den kan i andra fall leda till att en nedläggningshotad produktion räddas, helt eller delvis. När det gäller negativa verkningar av en förlagskoncentration eller andra sammanslagningar inom massmediebranschen finns i dag knappast några möjligheter att ingripa av yttrandefrihetsskäl. Det var mot den bakgrunden som massmediekoncentrationsutredningen tillsattes. Utredningen kommer enligt vad jag erfarit att avge sitt betänkande under året, vilket kommer att ge anledning till en grundlig debatt kring dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar Jan-Erik Wikström för svaret på min fråga. Jag tycker emellertid att han gör det litet väl enkelt för sig. Bakgrunden är väl känd. Bonnierkoncernen håller på att erövra än mer av barnkulturen genom att köpa upp ett av de tre återstående serieförlagen i Norden. Samtidigt som riksdagen säger sig värna om yttrandefriheten beskärs i praktiken densamma. Att vi skall värna om yttrandefriheten är ett av de kulturpolitiska mål som en helt enig riksdag har antagit. Jan-Erik Wikström säger i svaret att vi skall främja mångfalden. Men det klingar falskt, när mångfalden försvinner i dessa jättars stora gap. Utbildningsministern hänvisar också till ett alternativt utbud. Ett sådant har också börjat komma, men det är fortfarande bara en droppe i det kommersiella hav som huvudsakligen består av Disneyprodukter, Stålmän och Fantomer. Jan-Erik Wikström och jag har tidigare diskuterat hur vi skall komma till rätta med kommersialiseringen inom barnkulturområdet. Enligt vpk:s uppfattning är det inte tillräckligt med stöd till alternativen. även om det är nog så väsentligt och nödvändigt. Vi har sagt att det också krävs att man på andra sätt tar itu med det kommersiella utbud som i huvudsak präglas av våld och kvinnoförtryck. Utbildningsministern hänvisar i slutet på svaret till massmediekoncentrationsutredningen och till att den under året skall lägga fram sitt betänkande. Men då är det, herr talman, redan för sent. Då återstår två stora förlag i hela Skandinavien. Jag kan inte undgå att bekymrat fråga mig vad Jan-Erik Wikström hade sagt om motsvarande sak hade skett inom andra massmedieområden, om det t.ex. hade gällt två stora tidningsföretag. Är det på grund av att detta utbud huvudsakligen riktar sig till barn och ungdom som denna begränsning i yttrandefriheten kan accepteras?
Herr talman! Jag har inte accepterat någon begränsning av marknaden eller utbudet. Jag har talat om de instrument som f. n. står till förfogande, och det är framför allt stöd till alternativ serieproduktion. Därutöver ges det inte så många möjligheter f. n., och det kan mån kanske i och för sig beklaga. Jag antyder i svaret att ett alternativ ju också kan vara att detta förlag säljs till något förlag utomlands. Det aktuella förlaget som bjuds ut till försäljning är ju egentligen ägt av ett danskt företag, som har dotterföretag i Tyskland och Sverige. Jag betraktar det ändå som bättre om förlaget i fortsättningen kan drivas med svensk ägare än att det råkar i händerna på en utländsk ägare.
Herr talman! Det sista kan jag i och för sig instämma i, nämligen att man inte vill att de stora multinationella amerikanska och japanska serieförlagen skall köpa upp ytterligare företag i Norden. Men det hindrar ju inte att grundproblemet kvarstår — här har skett och sker en väldigt snabb koncentration inom seriebranschen. Och det är inte tillräckligt att bara ge stöd — detta är dessutom ett mycket litet stöd — till alternativ produktion. Det krävs också att man sätter stopp för de här företagens uppköp av andra företag, innan det är för sent. Men jag får uppfatta utbildningsministerns uttalande som så, att massmediekoncentrationsutredningen ändå kommer att lägga fram ett sådant förslag som möjliggör att man förhindrar ytterligare koncentrationstendenser inom branschen.
Herr talman! Jag är inte alldeles underkunnig om vad utredningen kommer att föreslå, men dess uppdrag är i varje fall att granska dessa problem och se efter vilka åtgärder man eventuellt kan vidta för att råda bot på de aktuella tendenserna.

Herr talman! Många känner i dag djup oro för ett krig mellan supermakterna. Sovjetunionens aggression i Afghanistan, som med rätta fördömts i hela världen, utlöste den aktuella krisen mellan supermakterna. Men under hela det senaste året har förhållandet mellan dessa gradvis försämrats. I Förenta staterna har man tyckt sig finna en förnyad sovjetisk expansionism som upplevs som ett allvarligt hot mot vitala amerikanska intressen, framför allt i Mellersta Östern. I Sovjetunionen tycks man ha upplevt ett minskat amerikanskt intresse för avspänningspolitiken, en skärpning av USA:s hållning i skilda frågor, alltmer högljudda krav på förnyad kapprustning. Så har motsättningarna gradvis trappats upp fram till dagens nedfrusna förbindelser. Säkerligen vill ingen av supermakterna ett krig. De vet alltför väl vad det skulle innebära även för egen del. Men vi får därför inte underskatta lägets allvar. Där finns risken att dessa supermakter på allt starkare kollisionskurs mot varandra kan snubbla in i en väpnad konflikt. Det finns djup oro på många håll över att statsledningarna i supermakterna inte har förmåga att hantera en krissituation. I ett läge när dialogen förstummas och kontakterna slammat igen, finns alltid risken för en felbedömning av motståndarens avsikter och därmed förhastade aktioner. Just i dessa dagar är det därför särskilt viktigt att alla krafter sätts in för att upprätthålla freden. Där finns vidare faran för att dagens krissituation skall sätta i gång en ny kapprustningsvåg. Ibland har man ett intryck av att supermakterna rustar uppssin militära styrka för att dölja sin politiska svaghet. Men de rustar sig till en allt större otrygghet. Risken är stor att dessa väldiga vapenarsenaler, alltmer svåröverskådliga, med allt kortare varningstider vid ett anfall, till sist utlöser ett storkrig. Ju längre kapprustningen fortgår, desto större blir riskerna för krig. Det finns i detta allvarliga läge skäl att helt kort understryka några av grundvalarna för vår alliansfria utrikespolitik. Neutralitetspolitiken måste stå orubbligt fast. Vi skall icke låta oss dras in i supermakternas militära allianser, inte i ett kallt krig. Neutralitetspolitiken måste präglas av fasthet och kontinuitet och stödjas av ett efter våra förhållanden starkt försvar. Sverige måste stödja de små ländernas strävan att värna sitt oberoende. I en tid som präglas av växande motsättningar mellan stormakterna finns det en risk för att dessa länders intressen träds för nära. Vi vet dessutom att i det kalla krigets tid skärps behandlingen av oliktänkande, då hårdnar förtrycket i stormakternas slagskugga. Vi har sett exempel på detta i Afghanistan, där Sovjetunionen har marscherat in. Afghanistan är i dag ett ockuperat land. I Cambodja pågår just nu vad som riskerar att bli ett folks och en nations dödskamp. Situationen beskrivs av den engelske journalisten William Shawcross på följande sätt: Om ingen uppgörelse kan träffas som garanterar landet en neutral ställning ”tycks det nu oundvikligt att Cambodjas förintelse kommer att fullbordas. Denna förintelse, om den tillåts ske, kommer inte att bli lätt att förklara för våra barn. En gång kommer Cambodjas död att betraktas som en av det tjugonde århundradets största förbrytelser. Vad som kommer att upplevas som ännu mer oförståeligt och oförlåtligt är att denna icke ägde rum plötsligt, oväntat, över en natt, utan under tio år.” Vi får i denna det begynnande kalla krigets tid inte glömma problemen i Indokina. Jag kommer i annat sammanhang att återkomma därtill. Folket i Zimbabwe har i årtionden kämpat för sin nationella frihet — mot kolonialmakten, mot den vita rasistregimen. Nu står man på tröskeln till oberoende. Den engelska regeringen har lagt ner ett mycket förtjänstfullt arbete för att få en fredlig uppgörelse till stånd. Desto större oro känner man inför underrättelser om att den engelska guvernören tillåter sydafrikanska trupper på Zimbabwes jord, att Patriotiska frontens partier på olika sätt hindras i sitt arbete, att den rhodesiska armén och de beryktade s.k. hjälptrupperna används för att skrämma befolkningen. Det är viktigt att det görs klart för den engelska regeringen att opinionen i andra länder noga följer det som händer. Det vore djupt tragiskt om chansen till en fredlig lösning i Zimbabwe skulle spelas bort. Sverige måste efter måttet av sin förmåga bidra till kampen för fred och mot kapprustning. Vi måste eftersträva en folklig mobilisering mot rustningsvanvettet och att medverka till att människornas oro och fredslängtan formas till ett mänskligt och konkret krav på besinning, nedrustning, fred och solidaritet. Det är innebörden av arbetarrörelsens fredsappell, som vi nyligen antagit. Häromdagen läste jag i en amerikansk tidning en rapport från New York. Där står följande: Där så sent som i går alla var nedstämda av den svaga ekonomiska utvecklingen och de dystra utsikterna för framtiden, har pulsarna plötsligt börjat slå fortare därför att det kalla kriget verkar att komma tillbaka. Finanskretsarna hoppas att detta skall bli ett ekonomiskt livgivande medel, ett elixir. Dessa förhoppningar knyts alltså till en ökad produktion av stridsvagnar, flygplan och raketer — ting som i bästa fall förblir oanvända att rosta på någon militarismens bakgård. Om någon i stället sagt att nu skall vi smida plogbillar för att hjälpa de fattiga i världen, eller att nu skall vi sätta in stora resurser för att röja upp fattigdomen i våra städer, då hade man knappast talat om livgivande medel. Då hade vi fått höra talas om den fara för friheten som följer av att öka den offentliga sektorn och höja skatterna. Men i grunden är det ju bara fråga om för vilka ändamål vi vill öka produktionen och vilka värderingar som skall styra vår gärning. Den internationella krisen — talet om livgivande medel är ju ett uttryck för den krisen — har hårt drabbat också Sverige. Genom vårt exportberoende och vårt beroende av importerad olja blir vi mycket sårbara. Den borgerliga regeringen skall sålunda inte lastas för att vi drabbats av ekonomiska svårigheter. Det var oundvikligt. Men däremot måste den hårt kritiseras för att den inte givit medborgarna en riktig beskrivning av den ekonomiska verkligheten, för att den i väsentliga avseenden fört en oskicklig och orättfärdig politik. För några veckor sedan lade den borgerliga regeringen fram en budget. Den rev slöjorna av valrörelsens skönmålning av det ekonomiska tillståndet i nationen. I valrörelsen sade de borgerliga att de hade klarat krisen. Jag har här ett exemplar av Sydsvenska Dagbladet från den 15 september 1979 som pryds av en bild av de tre partiledarna. De säger där: ”Vår politik har fört Sverige ur krisen.” Man kunde under valrörelsen i tal efter tal höra budskapet att alla kurvor nu pekar åt rätt håll, och moderaterna förespeglade en skördetid av skattesänkningar. Nu vet vi att vår ekonomiska situation i själva verket är mycket bekymmersam. Nu vet vi att moderaternas skattesänkningslöften efter valet vissnade med höstlöven. Vi har ett gigantiskt underskott i statsfinanserna. Det är utan motstycke i vår historia, utan motstycke i vår omvärld. Det är ett uttryck för den borgerliga regeringens oförmåga att hålla kontroll över statsutgifterna och att skaffa tillräckliga inkomster till staten. Vi har ett stort och växande underskott i våra affärer med utlandet. Det visar att vi som nation lever över våra tillgångar. 1976 hade vi som nation en fordran på utlandet. I dag har den förbytts till en skuld. Industriinvesteringarna — framtidsbygget — har rasat med 35 26 under den borgerliga regeringsperioden. Fortsätter detta står Sveriges framtid som industrination på spel. Prisökningarna uppgick förra året till 11,3 26. Det är dubbelt så mycket som utlovades för ett år sedan. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 1976 har prisökningarna i vårt land varit 35 96. Mot denna bakgrund söker ekonomiminister Bohman i finansplanen likväl teckna en rätt så rosenskimrande bild av det kommande årets ekonomiska utveckling. Finansplanen har sannerligen fått ett mycket bistert mottagande, verkligen inte bara av socialdemokraterna.

Detta gäller inte längre. — —— Prognoserna får allt mer karaktären av förhoppningar och den planerade ekonomiska politiken kan man i bästa fall gissa sig till med hjälp av redovisade ambitioner och drömmar. Den senaste finansplanen är den hittills bästa illustrationen av detta ”förfall”.” — Artikeln har rubriken Finansplanens förfall. De flesta sakkunniga tror att inflationen blir större, underskotten i utrikeshandeln större, exporten lägre, investeringarna lägre, tillväxten lägre än som förutspås i finansplanen. På några veckor har sålunda ekonomiministerns prognoser rivits i trasor. Aldrig har i Sverige en ekonomiminister blivit så snabbt tilltufsad, till på köpet av dem han med sina besvärjelser vill få på gott humör. Det värsta är emellertid att ekonomiministerns sagor och drömmar söker dölja att regeringen inte har någon politik. Regeringen skyller ifrån sig — på oljeschejker, på den tidigare socialdemokratiska regeringen, på löntagarna, på kommunerna. Men man redovisar ingen handlingslinje för egen del. Därmed undergräver regeringen sin trovärdighet och sina möjligheter till ett förtroendefullt samarbete med skilda grupper. Låt mig ta några exempel! Det första gäller löntagarna. De svenska löntagarna har genom sitt samarbete i demokratiska fackföreningar på ett helt avgörande sätt bidragit till en socialt balanserad utveckling som varit gynnsam för hela det svenska folkhushållet. Regeringen utsätter nu denna ansvarskänsla för allt större påfrestningar. De nu vid årsskiftet genomförda sänkningarna av den statliga skatten har av den borgerliga riksdagsmajoriteten fördelats så, att en arbetare med en genomsnittlig inkomst får ca 100 kr. i skattesänkning, medan en höginkomsttagare med t.ex. 200 000 kr. i årsinkomst får nära 500 kr. i sänkt skatt per månad. Detta innebär väldiga svårigheter för de löneförhandlare som har den begripliga och berättigade ambitionen att sträva efter att de egna grupperna inte förlorar ytterligare i ekonomisk standard och att inte avståndet till bättre ställda grupper ytterligare ökas. Det är naturligt att löntagarnas vilja att acceptera låga nominella löneökningar bestäms av hur de löneökningar man då avstår från används. Trots den väldiga överföring av finansiella resurser till näringslivet som skett de senaste tre åren har industrins investeringar under samma period gått ned med 35 Z. I stället för att investera i nya jobb och i en ökning av produktionen placerar man sina pengar i avbetalningskredit, i spekulationsobjekt på fastighetsmarknaden eller flyttar dem t.o.m. utomlands. Det är närmast självklart att detta skapar tvivel hos löntagarna om det meningsfulla i att avstå möjliga löneökningar till företag där man har mycket små möjligheter att påverka överskottets användning. Det är närmast förbluffande att löntagarnas vilja att ta ett vidgat ansvar över de nu snabbt ökande vinsterna har mötts med ett sådant ointresse och kallsinne av regeringen. Det andra gäller kommunerna. I denna riksdag, som fattat många beslut om vidgade uppgifter och större utgifter för kommunerna, borde behovet av ett förtroendefullt samarbete mellan staten och kommunerna vara en självklarhet. Därför är det också mycket allvarligt när regeringen vill utsätta kommunerna för angrepp och bestraffningar. Regeringsförslaget om att straffa kommunerna genom att inte betala det kommunala skatteutjämningsbidrag för 1981 som riksdagen tidigare fattat beslut om undergräver förtroendet för staten och skapar planeringssvårigheter, men betyder framför allt risker för den kommunala servicen och för höjningar av kommunalskatten. Kommunalmän i centerpartiet plågas svårt av läget, skyller på moderaterna och säger att Bohman inte förstår kommunernas problem. Men centerpartiet har ansvar för Bohmans politik. I Sverige har regeringen ett kollektivt ansvar för sin politik, centerpartiet kan icke genom hänvisningar till Bohmans person svära sig fritt från regeringen Fälldins politik. Det är en ganska grundläggande parlamentarisk regel. Det tredje gäller de utsatta grupperna i samhället. En politik som skall kunna övervinna de svårigheter som vi står mitt uppe i måste vara rättvis och solidarisk. Årets budgetförslag aktualiserar ett nytt exempel på en orättfärdig borgerlig politik. Riksdagen beslöt i början av 1970-talet att inkomstskyddet vid arbetslöshet skulle ligga på ungefär samma nivå som vid sjukdom. En enhällig riksdag ansåg det inte rimligt att till arbetslöshetens sociala och psykiska bördor också lägga tunga ekonomiska bekymmer. Reformen förutsatte att ersättningen höjdes i takt med att lönerna ökade. Så har inte skett. Därmed har den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet gröpts ur. Ersättningen har för en pappersarbetare i kontinuerlig drift sjunkit till 66 96 av lönen och för en yrkesutbildad byggnadsarbetare till 64 96 i stället för 90 26. Med hänsyn till den mycket snabba inflationen kommer ersättningen snart för många att sjunka till 50 26. Det betyder att det blir mycket svårt att försörja sig och sin familj vid arbetslöshet. Vilka är det då som drabbas? Det kan man ta del av i massmedia varje dag. Skogsägarna vill lägga ned driften vid Böksholm, Emsfors, Fridafors, Göta och delar av Lessebo. Det betyder arbetslöshet för många människor. Samma hot vilar över glasbruksarbetarna i Småland, de anställda vid Tretorn, varven osv., och vi kommer nog dess värre att få många fler exempel. Så blandas oron för att jobben försvinner och bygden utarmas med den rent ekonomiska otryggheten, som är följden av den borgerliga regeringens kallsinne mot hårt drabbade människor. Tänk vad noga den borgerliga regeringen har varit med att justera de höga inkomsttagarnas skatteskalor med hänsyn till inflationen! Det är inte lika noga med de arbetslösa. Det fjärde området är något annorlunda till sin karaktär. Det handlar om inflationens och spekulationens hot mot sammanhållningen inom nationen. Regeringens oförmåga att lösa de ekonomiska problemen och värna den sociala rättvisan ter sig än allvarligare om man samtidigt betraktar hur spekulation och smarta affärer alltmer tycks gripa kring sig, stimulerade av en ihållande och alltför hög inflation. En ekonomi som får en slagsida åt det hållet måste bli en osund och orättvis ekonomi. Ty det gemensamma för denna typ av affärer är inte att de genom produktiva insatser ökar våra gemensamma tillgångar. I stället handlar det om att överföra resurser från dem som står för de produktiva insatserna i samhället. Var och en kan göra experimentet att bläddra igenom några större dagstidningar för att — i annonser och artiklar — se hur vår ekonomi beskrivs. Det är inte den seriösa informationen som sticker i ögonen, såvida den inte handlar om något storfinansiellt klipp där tusentals anställda byter ägare utan något eget inflytande och där den privata maktkoncentrationen ytterligare fördjupas. Dominerar gör i stället olika annonser, som utlovar läsarna stora vinster om de bara placerar sina pengar på rätt sätt. Där garanteras sagolika värdestegringar på guldjetonger och diamanter. Där lockas till spekulation i konst och frimärken, i tenntallrikar och äkta mattor. Och ingen händelse tycks vara så obetydlig att den inte föranleder en ny serie minnesmedaljer i silver, guld eller platina, präglade i begränsade serier för att skapa konstlade knapphetsvärden. Och stora helsidesannonser beskriver bl.a. de skattemässiga fördelarna av att konsumera med kredit genom det senast introducerade kontokortet. Samtidigt som man på detta sätt förespeglar människorna stora ekonomiska vinster blir bilden också tydligare av hur människor kommer i kläm och hur samhällssolidariteten skadas. Nyligen har riksdagen diskuterat riskerna med kontokortsfloran. Bankinspektionen varnar för handeln med säljarreverser, en handel som hotar många människors trygghet. Stora överpriser tas ut på nybyggda villor och fritidshus. Så håller inflationsoch spekulationsekonomin på att bli ett av våra största samhällsproblem. Och det är många miljarder, som på detta sätt omfördelas utan att det sker som ett resultat av produktiva insatser eller fördelningspolitiska beslut. De som drabbas är småsparare, vanliga löntagare utan fastigheter eller andra liknande tillgångar. Men det är inte bara genom denna omfördelning som inflationen skadar en sund ekonomi. Seriös näringsverksamhet ersätts alltmer av finansiella transaktioner. Det tycks vara inne att placera, inte att investera. Samtidigt som inflationen på detta sätt försvagar ekonomin, så hotar den också att försvaga samhällsmoralen. Det är genom arbete vi skapar vår välfärd. Om detta samband mellan arbete och välfärd fördunklas är det fara å färde. Mot den borgerliga inriktningen av politiken vill vi socialdemokrater sätta en politik som söker ett förtroendefullt samarbete också med löntagarna och med kommunerna, som inte låter de hårdast utsatta människorna bära de tyngsta bördorna, som återför skattesystemet till principen skatt efter bärkraft och röjer undan i spekulationsoch avdragsdjungeln. Vi känner en djup oro över de tendenser till nedgång och försämring som kan förmärkas på olika områden inom svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Dödläget i den ekonomiska politiken måste brytas. Den borgerliga regeringens kraftlöshet måste ersättas med en långsiktighet och beslutsamhet i handlandet — först då har vi en möjlighet att lösa 1980-talets problem och återskapa tron på framtiden. Målmedvetet måste politiken inriktas mot att under loppet av 1980-talet återföra ekonomin till balans. Detta kräver uppoffringar. För att minska underskottet i vår bytesbalans måste vi exportera mera. För att öka sysselsättningen i framtiden måste vi investera mera, spara mera. Vi måste få en utbyggd industri för att klara den växande oljeräkningen. Allt detta kräver resurser som vi måste sätta till nu — för att vi skall få det bättre i framtiden. För att vi skall kunna klara av detta och för att vi skall kunna skapa en uppslutning kring politikens mål och krav, är det nödvändigt att alla dessa olika åtgärder samordnas inom ramen för ett övergripande program för en rekonstruktion av den svenska ekonomin. Av avgörande betydelse för att nå framgång i dessa avseenden blir att vi för en beslutsam och framgångsrik kamp mot inflationen. Kampen mot inflationen är det viktigaste inslaget i det stabiliseringsprogram som vi tillsammans med Landsorganisationen har lagt fram. Det kräver åtgärder i första hand på fem områden. 1. En betydande dämpning av inflationen och en begränsning av prisstegringarna på exporten för att vinna marknadsandelar. 2. En kraftig stimulans av investeringarna. Detta stabiliseringspolitiska program måste ses som en helhet. För det är endast ett sammanhållet program — som innehåller åtgärder på såväl prisernas och investeringarnas som skattepolitikens områden — som kan lägga en fast grund för en lugn avtalsrörelse. Det är genom denna samlade insats mot inflationen och för ökade investeringar som samhället kan göra sin insats för att stärka företagens konkurrenskraft och därmed också tillväxt och sysselsättning. Rekonstruktionen av vår ekonomi förutsätter en långsiktig och förnuftig energipolitik. Jag är helt övertygad om att ett genomförande av dens.k. linje 3i folkomröstningen skulle medföra en fortsatt nedgång för svensk ekonomi och för levnadsstandarden som den vanligen mäts. Oavsett hur man bedömer kärnkraftens och andra energikällors risker borde detta vara en bedömning som de flesta torde kunna dela. Vi har redan som det är mycket stora ekonomiska bekymmer. Till detta skulle vi foga en gigantisk kapitalförstöring på 75 miljarder kronor eller mer, genom att vi inte får använda de reaktorer som är i drift, står färdiga eller är under byggnad. Samtidigt skall satsas stora resurser på att snabbt få fram alternativ energi, vilket i sak betyder kolkraftverk. Därmed skulle det bli oerhört svårt att på ett socialt rättfärdigt sätt klara upp våra ekonomiska problem. En borgerlig politik av den typ vi fått uppleva, tillsammans med ett genomförande av centerns och kommunisternas förslag i energifrågan, skulle innebära att vi styr käpprätt mot en djupgående ekonomisk och social kris i Sverige före slutet av detta decennium. Vårt skattesystem håller i dag på att undergrävas främst av inflationen. Det räcker inte till för att finansiera det offentligas utgifter. Det fördelar inte skatten efter bärkraft, och många höginkomsttagare har genom alltmer omfattande avdragsraseri kunnat klara sig ifrån en betydande del av skattebördan. I stället för att angripa dessa problem har de borgerliga partierna fört en politik som urholkat rättvisan i systemet. Den färdriktningen måste brytas. Vi måste nu ta ett samlat grepp över hela det skattepolitiska området som återställer rättvisan och effektiviteten i systemet. Vi måste ange en klar färdriktning för det arbete som skall ge oss ett bättre skattesystem för 1980-talet. Även om inte alla förändringar kan genomföras på en gång, måste dock riktlinjerna för det fortsatta reformarbetet stakas ut. Vi kan inte ställa ut något löfte om en sänkning av det totala skattetrycket. Vi accepterar inte en social nedrustning som utgångspunkt för den framtida skattepolitiken. Skall vi kunna tillgodose de många människornas behov av trygghet och välfärd, måste vi också vara beredda att betala för detta genom våra skatter. Vi har lagt fram ett program för hur vi ser på reformeringen av skattepolitiken i framtiden. Hörnstenarna i detta är följande: Vi måste förskjuta skatteuttaget från hushållen till en indirekt beskattning. Den indirekta beskattningen måste ske i formen av en allmän produktionsskatt. Härigenom kan vi sänka inkomstskatten för vanliga inkomsttagare och reducera marginalskatterna. Vi måste begränsa avdragsrätten. Vi måste planenligt bygga ut den kommunala skatteutjämningen. Vi måste skärpa skatten på realisationsvinster. Vi måste förstärka skattekontrollen. En lag mot skatteflykt måste införas. Det är av särskild vikt att avdragssystemet nu reformeras. Låt mig då först slå fast att det finns en lång rad avdrag som är berättigade och som måste vara kvar. Men det vi vill angripa är många höginkomsttagares planerade missbruk av avdragen. Man har tagit upp stora lån, får därigenom stora ränteavdrag, använder lånen för att köpa fast egendom som sedan tack vare den snabba inflationen stiger i värde, och sedan kan man ta ut värdestegringen med en lägre beskattning än vad som gäller arbetsinkomsterna. Det är denna rundgång mellan lån, ränteavdrag och spekulationsoch värdestegringsvinster som nu måste brytas. Det finns flera vägar att gå. Vi studerar nu med stort intresse en idé som utformats i Norge. Detta norska system förefaller öppna en möjlighet att förenkla avdragen och göra dem mer rättvisa samtidigt som marginalskatterna kan sänkas utan socialt orättfärdiga verkningar. Det är modernt, herr talman, med svartsyn och pessimism, sägs det. Visst är det ytterligt farligt om man icke vågar se problemen, utan glider med i utvecklingen, underlåter att handla. Det är lika farligt att tro att det inte går att göra något åt problemen, att trots insikt förfalla till passivitet. Man måste ha en klar insikt om problemen. Det har inte den borgerliga regeringen. Dess finansplan är en dröm i rosenrött, utan förankring i verkligheten. Man måste på grundval av sin insikt vara beredd att handla. Det är inte heller den borgerliga regeringen. Splittrad och handlingsförlamad åker den slängkälke med utvecklingen. Vi måste med en realistisk framtidstro gripa oss an med problemen. Ju längre vi skjuter dem framför oss, desto svårare blir det. Herr talman! Jag vill till sist säga att de allvarligaste problem som vi i dag ser i det svenska samhället är dels de ekonomiska svårigheterna, dels den sociala utslagningen och missbruket av alkohol och narkotika. Jag ville använda detta huvudanförande för att främst behandla ekonomin. Min tanke var att sedan i det traditionella 15-minutersanförandet ta upp sociala frågor, främst barnens situation och den sociala utslagningen. Sent i går eftermiddag fick jag det beskedet att de borgerliga i stöddig maktfullkomlighet hade berövat mig denna 15-minutersreplik. Jag får alltså vid ett senare tillfälle återkomma till dessa frågor, som ju under en lång tid spelat en stor roll för utformningen av arbetarrörelsens politik. Låt mig bara slå fast: Vi får aldrig acceptera att människor stöts ut från den sociala gemenskapen och att människor går under till följd av alkoholens och heroinets dödshärjningar. Och till de borgerliga i kammaren vill jag rikta en vädjan: Rösta inte ännu en gång ner det socialdemokratiska programmet mot social utslagning, när det nu på nytt skall behandlas av riksdagen! Låt oss i stället se det programmet som ett egentligen blygsamt men ändå första steg i en kamp, där vi alla har ett moraliskt och mänskligt ansvar.

Herr talman! Jag har åtskilliga gånger varit frestad att i samband med den allmänpolitiska debatten ta upp ett resonemang med Lars Werner. Han har i flera år kommit efter mig i debatten, och han har gnölat en del på socialdemokratin. Det har i och för sig ofta varit ett ganska hyggligt gnöl, och dessutom har han ibland förnuftiga saker att säga, så även i dag. Men den här gången har jag ändå fallit för frestelsen att föra ett resonemang med honom. Lars Werner tog i sitt anförande här i dag på nytt avstånd från och beklagade Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan. Han har såvitt jag vet tidigare också beklagat deporteringen av fredspristagaren Sacharov till staden Gorkij. Jag har noterat att Lars Werner vid andra tillfällen har beklagat förföljelserna av oliktänkande i Tjeckoslovakien och Polen, Pol Pot-regimens framfart i Cambodja, Vietnams invasion i samma land och andra liknande händelser. Jag vill, herr talman, på intet sätt förneka att Lars Werner numera har fått en viss rutin i att uttala beklaganden över sina partibröders illdåd i andra delar av världen — han har fått göra det ofta — och jag vill för ordningens skull redan nu säga att jag inte ifrågasätter att Lars Werners uttalanden är sakligt välmotiverade och uppriktigt menade från hans sida. Han skiljer sig t.ex. på ett utomordentligt fördelaktigt sätt från sin partivän Georges Marchais. Men ändå är det något som inte stämmer. Har Lars Werner aldrig tänkt på att dra konsekvenserna av sina många uttalanden? Har Lars Werner aldrig ställt sig frågan om alla dessa övergrepp tyder på att det är något fel på själva det kommunistiska systemet, om det inte finns något grundläggande fel på de leninistiska idéer som även det svenska kommunistpartiet bekänner sig till? För mig som demokratisk socialist har det alltid funnits en väldigt viktig ideologisk skiljelinje: jag betraktar leninismen som en elitteori, som leder till intolerans mot oliktänkande och som när dess företrädare får politisk makt med något av en obönhörlig konsekvens leder till förtryck och repression. Ibland frågar man sig om de svenska kommunisterna längre vill vidkännas sitt ideologiska och historiska arv. I dessa dagar låter åtminstone en del av herr Werners partivänner som om de utgjorde något slags filial till centerpartiet. De vill framställa sig själva som gulliga, pyssliga, småskaliga och vad ni vill. Men tillåt mig att ge herr Werner en sakupplysning. Leninismen är i sina grundvalar en storskalig ideologi, som tror på stora stålverk, stora kolchoser, stora städer, stor och stark centralmakt och stora koncentrationsläger. Häromdagen hörde jag här i kammaren en av Lars Werners partivänner vid namn Oswald Söderqvist. Han uttalade farhågor för att Sverige skall bli en polisstat, om vi utnyttjar kärnkraften. Detta var riktat mot socialdemokratin. Han sade att kärnkraften är speciell och att den fordrar speciell försiktighet, övervakning och kontroll. Och så sade han ordagrant följande: ”Det är det vi menar när vi talar om risken för att Sverige skall bli en polisstat. Internationellt finns det alltför många avskräckande exempel — som jag inte hartid att här redovisa —som visar på den risken.” Tacka farao för att han inte ville redovisa de exemplen! När jag hörde detta gjorde jag följande reflexion. I de kommunistiska länderna byggs det många kärnkraftverk. Vad elektriciteten var för Lenin är kärnkraften för Bresjnev. Är det på grund av kärnkraften som Lars Werners partivänner har förvandlat sina kommunistiskt styrda länder till polisstater? I samband med Pragvåren förklarade dåvarande kommunistledaren C.-H. Hermansson att vi på grund av inmarschen i Tjeckoslovakien borde frysa förbindelserna med Sovjetunionen. C.-H. Hermansson föreslog alltså en bojkott. Det var enligt min mening ett oklokt förslag. Vi har ett klart intresse av goda förbindelser med Sovjetunionen. Jag har i stället ett annat råd till Lars Werner: Frys förbindelserna med leninismen! Det vore en seger för demokratin. Till sist: Det är, herr talman, tankeväckande att centerpartiet har funnit det förenligt med sina intressen att i folkomröstningskampanjen gå i koalition med kommunisterna. Jag är glad att statsminister Fälldin, centerpartiets ordförande, sitter här och lyssnar till mitt resonemang med hans nyvunne kompis. Alltid lär han sig något.

Herr talman! Lars Werner måste ju ligga illa till om han är tvungen att hänga sig om halsen på Gösta Bohman. Och eftersom Gösta Bohman angriper honom så måste han vara vit som snö, anser han. Det är, sagt med all respekt, i detta sammanhang ganska likgiltigt vad Gösta Bohman och Svenska Dagbladet säger. Vad jag tog upp var alltså en absolut grundfråga som arbetarrörelsen har levt med ända sedan Lenin utformade sina teorier, anpassade för den lilla elitens övertagande av ett efterblivet bondesamhälle, Sovjetunionen, men till djup skada för den demokratiska arbetarrörelsen i utvecklade industriländer. Det jag frågade Lars Werner var hur den svenska kommunismen ställer sig till leninismen. Alla de vackra ting han läste upp från sitt partiprogram är vad man kan återfinna ord för ord i Sovjetunionens, Tjeckoslovakiens och Bulgariens författningar. Ja visst, men de tillämpas inte. Det beror inte på att jag anser att de skulle vara speciellt onda människor, utan det är av rent ideologiska skäl. Det beror alltså på leninismens enligt min mening förvridna principer. Leninismen bygger på teorin om den lilla eliten, proletariatets avantgarde, som tar makten i samhället. Sedan är det denna elit som skall styra och leda massorna — det är icke massorna som skall styra den lilla eliten. Denna elitteori, som är leninismens grundval, leder i sina konsekvenser till intolerans mot oliktänkande. Det är därför man har så mycket sektstrider inom kommunismen historiskt sett, överallt, och inte har lyckats skapa den breda folkrörelsen, utom i Italien. Och när de som är fångade av dessa elitteorier — även om det är ganska bra människor på många sätt — får politisk makt leder det tiil repression och politiskt förtryck. Det finns icke något exempel på att leninister som kommit till makten har i praktiken tillåtit öppen debatt, har i praktiken gjort någonting annat än undertryckt sina politiska motståndare. Detta är en fundamental sanning och har ingenting med Svenska Dagbladet och Gösta Bohman att göra, utan det är den 50-åriga kampen inom arbetarrörelsen. Och jag ställer till Lars Werner den utomordentligt allvarliga frågan: Är den svenska kommunismen beredd att äntligen kasta loss från leninismen? Inte för att skicka denna ideologi till historiens skräphög, ty leninismen kommer att finnas kvar i Sovjetunionen och på många håll och kommer aldrig att leda till demokrati, dess värre. Men vi skall se till att vi i Sverige slår vakt om en demokratisk arbetarrörelse och ett demokratiskt land.